Herr talman! Lars Johansson har frågat statsrådet Thomas Bodström om villkoren i hemförsäkringar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Enligt Lars Johansson har Länsförsäkringar beslutat att kraftigt höja hemförsäkringens självrisk för hyresgäster som bor i bostadsområdet Gärdsås i stadsdelen Bergsjön i Göteborg på grund av att området är drabbat av många inbrott. Regleringen för försäkringsbolagen innebär att det är upp till det enskilda försäkringsbolaget att självt bestämma vilka faktorer som ska ligga till grund för premieberäkningen. Premierna måste emellertid alltid vara tillräckliga för att försäkringsbolaget ska kunna uppfylla sina åtaganden mot försäkringstagarna. Som Lars Johansson påpekar förekommer det att försäkringstagare betalar olika premier och självrisker för likvärdiga hemförsäkringar. Jag tror inte att detta beror på att försäkringsbolagen vill missgynna vissa grupper i samhället. Den högre premien beror i stället på att det tyvärr är större statistisk risk för försäkringsfall, till exempel på grund av inbrott, inom vissa områden. Motsvarande gäller även för andra slags försäkringsprodukter, till exempel bilförsäkringar. Bilägare inom storstadsområdena betalar således generellt högre premie än bilägare på landbygden. Lars Johansson skriver att alla människor måste ha rätt till den trygghet som det innebär att ha en hemförsäkring. Jag delar denna uppfattning och en sådan rätt finns också. Enligt konsumentförsäkringslagen får således ett försäkringsbolag som regel inte vägra en konsument att teckna bland annat en hemförsäkring, om bolaget normalt tillhandahåller allmänheten sådana försäkringar. Syftet bakom regeln är i huvudsak att konsumentens försäkringsskydd inte ska vara beroende av försäkringsbolagets godtycke. Samma princip gäller för försäkringstagarens rätt att förnya en hemförsäkring. Av lagens förarbeten följer att ett försäkringsbolag inte har möjlighet att kringgå dessa bestämmelser genom att kräva en avsevärt högre premie än normalt. En konsument som är missnöjd med ett försäkringsbolags beslut i fråga om rätten att teckna eller förnya en försäkring har rätt att få frågan prövad av domstol. Dessa regler har förts vidare i den nya försäkringsavtalslag som riksdagen nyligen beslutat om. Lars Johansson frågar också om jag avser att verka för att en statlig myndighet får i uppdrag att kontrollera villkoren för hemförsäkringarna. Sådan kontroll har vi erfarenhet av från den reglering av försäkringsverksamhet som gällde tidigare. Där fanns det nämligen särskilda bestämmelser om skäligheten hos försäkringsvillkor. Reglerna innebar bland annat att premiesättningen skulle övervakas av Finansinspektionen så att den var skäligt avvägd i förhållande till den risk som försäkringen var avsedd att täcka och nödvändiga kostnader. Det visade sig emellertid vara påtagligt svårt för Finansinspektionen att vid sin granskning av villkoren tillämpa principen om premieskälighet. Den priskontroll som övervakningen var avsedd att utgöra begränsade dessutom bolagens möjlighet att konkurrera genom en differentierad produktutformning och premiesättning, vilket i sin tur medförde högre premier för försäkringstagarna. Mot denna bakgrund avskaffades skälighetsprincipen för några år sedan. Den nyordning som i stället genomfördes syftade till att skapa bättre förutsättningar för ökad konkurrens på försäkringsmarknaden samt till att underlätta för nya och bättre försäkringsprodukter att växa fram. Jag anser därför att det inte är en framkomlig väg att återinföra statlig priskontroll i syfte att åstadkomma likartade premier. Försäkringstagarnas intressen tillgodoses i stället bäst genom sund konkurrens mellan bolagen och tydlig information till försäkringstagarna om bland annat villkoren för olika försäkringar. Såvitt jag inhämtat erbjuder försäkringsbolagen olika villkor till exempel för hemförsäkring i den del av landet som Lars Johansson nämner. I detta sammanhang vill jag även framhålla att det redan finns en marknadsrättslig lagstiftning som möjliggör ingripanden mot oskäliga avtalsvillkor. Marknadsdomstolen kan nämligen pröva skäligheten av villkor som till exempel premiens storlek enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Om domstolen anser att ett villkor är oskäligt kan den förbjuda försäkringsbolaget att använda detta i framtiden. Avslutningsvis vill jag betona att jag i egenskap av statsråd med ansvar för regleringen av försäkringsbolagens verksamhet är angelägen om att säkerställa ett starkt konsumentskydd. I detta ligger bland annat att hushåll med svag ekonomi och andra utsatta grupper också ska kunna få försäkringar till rimliga priser. I dagsläget ser jag inte skäl att ändra reglerna, men jag följer utvecklingen noga. Jag för också en kontinuerlig dialog med försäkringsbranschen och har i den dialogen möjlighet att följa och diskutera även premiesättningen. Då Lars Johansson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav talmannen att Siw Wittgren-Ahl i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tycker inte att detta står i motsats till varandra. Det är viktigt, som Sven-Erik Österberg säger, att man fortsätter att satsa storstadspengar och tittar på perspektivet med den sociala integration som måste till. Detta hindrar dock inte att de enskilda människor som bor i Gärdsås och våra ytterstadsdelar får betala 7 000 kr i självrisk, vilket jag i sig tycker är diskriminerande. Vi har en försäkringslagstiftning som bygger på att sprida riskerna. Om man då blir hänvisad till en bostad i våra ytterområden har man svårare att teckna försäkring, och kan man teckna försäkring kan man inte betala självrisken. Så är det många gånger i dag. Man har en försäkring mot större skador, men ofta löser man inte in den för man har inte pengar till självrisken. 1 500 kr är jättemycket pengar för den som inga har. Rätten att teckna försäkring finns alltså, men många har i dag svårt att göra det. Roten ligger mycket i det som Sven-Erik Österberg tog upp. Man kan teckna kollektiv försäkring om man till exempel är medlem i en fackförening. Då sprids riskerna, och då är riskerna helt plötsligt inte beroende av var man bor. Har man ett arbete och bor i Gärdsås betalar man inte den höga självrisken, utan det gör man om man är arbetslös, inte tillhör någon fackförening eller inte har råd att lösa medlemskap i Hyresgästföreningen vilket också ger mindre självrisk. Frågan kvarstår: Hur gör man för att sprida riskerna? Det är de människor som har det sämst ställt som alltid kommer att stå utanför. När det gäller människor som har arbete har vi löst det genom kollektiva försäkringar. Jag undrar fortfarande över att man kan säga att vi ska komma åt de sociala och ekonomiska orättvisorna. Jag tycker att detta är en ekonomisk orättvisa som beror på att man har hamnat i en sådan situation som ibland gör att man inte släpps in på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag är glad åt statsrådets svar. Men jag tycker att det är lite mycket prat och lite verkstad. Det är lite sorgligt när jag kommer ihåg att vi för några år sedan, kanske för sex år sedan, uppmärksammade regeringen på att det var mycket stora problem i områden som Kortedala, Bergsjön, Gärdsås och på andra ställen i Sverige. När vi lade fram de rapporterna om arbetslöshet, socioekonomiska förhållanden och andra saker som var tydliga i dessa bostadsområden tog inte regeringen upp problemen utan jag får närmast säga att moderaterna blev förhånade för att vi tog upp den problematiken. Jag skulle vilja se mer verkliga åtgärder när det gäller de här problemen. Problemen är inte, som jag ser det, att de boende får höga självrisker utan problemen är att de utsätts för brott i en omfattning som inte är konstruktiv och positiv för människor som bor i de här områdena. Grundproblemet är, som jag ser det, att regeringen dessvärre har misslyckats när det gäller integrationen. Man har misslyckats när det gäller rättsväsendet. Det är rätt att det har vidtagits åtgärder uppe i Kortedala-Bergsjön, men på inget sätt tillräckliga åtgärder. Regeringen har misslyckats när det gäller arbetsmarknadsfrågor, och där pågår en debatt just för närvarande. Regeringen har misslyckats när det gäller normöverföringen. Och det är dessa problem man ska ta tag i så att människor med trygghet kan bo också i Kortedala-Bergsjön-Gärdsås och liknande områden. Där ligger grunden till regeringens misslyckande och också grunden till de åtgärder som regeringen bör vidta.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag delar Sven-Erik Österbergs synpunkter när det gäller att man måste fortsätta med storstadssatsningen. Det är viktigt. Det jag också menar är att det är viktigt att man tittar över försäkringarna och hur de slår mot människor som bor i de mest utsatta områdena. Eftersom jag själv har bott i ett så kallat utsatt område i nästan hela mitt liv vet jag att vi har haft dyrare bilförsäkringar och dyrare hemförsäkringar. Det kan inte vara rimligt. Det gör att människor till slut flyttar därifrån. Vi blir ju diskriminerade, bland annat för att vi alltid blir kallade för svaga och att vi inte vet vad vi gör när vi bor kvar i ett sådant bostadsområde. Då får man skylla sig själv. Och så börjar debatten om mer stölder och sådant. Till slut blir det en diskriminering i sig. Jag undrar vad som är försäkringsbolagens ansvar. Jag har inte hört att något försäkringsbolag ännu har gått omkull och att man därför har höjt avgifterna. Varför kan man till exempel om man är medlem i Hyresgästföreningen eller om man är medlem i ett fack, i ett kollektiv, få en lägre hemförsäkringsavgift? Man kan bo i ett utsatt område, som jag har gjort, och ha arbete. Tecknar jag försäkring genom arbetet får jag en lägre premie. Men mina grannar, som kanske inte har jobb, får betala mer. Det är en orättvisa i sig som man måste bekämpa och som vi måste fokusera på. Som bostadspolitiker tycker jag att detta ur alla aspekter, särskilt ekonomiska, är en väldigt viktig fråga när det gäller segregationen. Det är det sämsta vi kan ha i ett samhälle. Jag har motionerat om att jag tror att det bästa är att man har en obligatorisk hemförsäkring. I hemförsäkringen ingår också brandförsäkringen. Är det så att det brinner kan man också i våra allmänna bostadsföretag, i hyresrätter, bli av med sin lägenhet för att man inte har en hemförsäkring. Det drabbar också de svaga grupperna. Min fråga och det jag vill skicka med ministern, vilket jag inte tror att han kan svara på i dag, skulle vara att man utformar en obligatorisk hemförsäkring.
Herr talman! Den sista frågan är jag inte beredd att svara ja på rakt upp och ned. Det är en ganska komplicerad fråga totalt sett. Jag tror ändå, och det har jag sagt, att det är viktigt om vi ska ha en hälsosam försäkringsbransch, där man tycker att försäkringar fungerar på ett rimligt sätt, att vi också klart ser att den alltid kommer att fokusera på vilken risk det finns inom det område man försäkrar och vad man kan begära att hela kollektivet bidrar med till minoriteter inom försäkringsdelen. Det är den avvägning som ett försäkringsbolag alltid måste göra för att vara konkurrenskraftigt på området. Sedan kan vi naturligtvis ha åsikter om hur hög försäkringspremien är. Det finns också en möjlighet att prova det i Marknadsdomstolen, vilket Konsumentombudsmannen kan göra om man tycker att det är oskäligt. Det är väl någonting som man kan fundera på, om man i det enskilda fallet tycker att det här är oskäligt. Jag vet inte vilka möjligheter som finns. Jag kan inte och ska inte gå in i det enskilda ärendet utan diskuterar mer principen. Jag har i övrigt inte så mycket mer att säga utan jag tror att debatten får gå vidare. Men jag kan till sist säga till Siw Wittgren-Ahl att jag kommer att följa utvecklingen och se vad som händer vidare inom det här området. När jag har mina träffar med försäkringsbranschen ska jag också lyfta fram och ventilera frågan med dem för att höra hur de ser på den. Jag tror att det också kan vara en nyttig och bra diskussion där man kan ha en bra dialog om det här. Det är klart att det också åvilar försäkringsbolag ett ansvar att diskutera med sina försäkringstagare varför man har så hög skaderisk inom ett område, på vilket sätt man kan hjälpas åt för att få ned den så att de också får billigare premier. Det tror jag också är ett intresse som försäkringsbranschen har. Jag tar med mig den frågan i mitt fortsatta arbete.